Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 13, 17, 19, 27 och 29 i betänkandet. I den ekonomiska politik som förts finns många av skälen till att vi inte har en alltför ljus situation i en del småföretag i Sverige. Sverige har under en extrem högkonjunktur fört en låglönepolitik som har medfört att vi nu är på i princip sista plats i ”löneligan”. Detta har lett till hushållens ökade upplåning. Högränteoch låglönepolitiken, som minskar köpkraften, är en starkt bidragande orsak till att hemmamarknaden inte växer. När man skall behandla frågan om de reservationer som vpk ställt sig bakom har vi noga formulerat oss i de olika reservationerna, men jag — precis som Per-Ola Eriksson — tar särskilt upp reservationen om NJA. Även om NJA inte skulle användas som energibolag, skulle det ha varit utmärkt om NJA kunde användas som någon form av utvecklingsbolag i Norrbotten, vars ekonomiska potential används för och i Norrbotten. Vi har bekymmer i SSAB i Luleå; vi har bekymmer med energiförsörjningen och miljön. Det skulle ha varit bra om man hade haft och kunnat använda resurser till miljöoch energiprojekt. Jag vill också något beröra Per Westerbergs inlägg om kommunismen och marknadsekonomin. Även i stater där man har typiska planhushållningsekonomier arbetar man inom sitt näringsliv för människors behov och människors vilja att förvärva varor av god kvalitet. I det avseendet arbetar man som en marknadsekonomi. Enligt, som jag menar, världens främste socialistiske teoretiker, Karl Marx, finns det inga kommunistiska stater. Enligt Marx innebär kommunismen att man har uppnått en sådan fulländning av produktionen att man till varje människa kan ge hennes behov. Man har aldrig uppnått den fulländningen i produktionsresultat och kvaliteter i något socialistiskt land. Det finns således inga kommunistiska stater och inga kommunistiska stater som är på väg mot någon annan typ av ekonomi än den som hittills funnits. Om Per Westerbergs inlägg skall tolkas så att nuvarande utveckling ger förutsättningar för mera privata initiativ ger jag däremot Per Westerberg rätt.

Herr talman! Det finns två saker i Paul Lestanders inlägg som jag skulle vilja kommentera. Det första är hans påpekande om att Sverige börjar ligga bland de sista länderna i tabellen över löner efter skatt i Europas stater. Det var ett mycket klokt påpekande. Den svenska löntagarens ekonomi efter skatt har fallit jämfört med vad som skett i övriga industristater, vilket man bör komma ihåg, eftersom man i Sverige har känslan att det har gått bra i ekonomiskt avseende för Sverige. Jämfört med hela Västeuropa har vi haft en sämre löneutveckling med sämre tillväxt. Det finns all anledning att här komma ihåg, vilket Paul Lestander dock inte gjorde, att det egentligen inte i första hand är den dåliga löneutvecklingen i Sverige som har lett till detta förhållande. Skattetrycket har år efter år under 80-talet stigit och därmed ätit ur vår lön efter skatt och gjort att vi har hamnat på denna föga smickrande plats. Den andra fråga som Paul Lestander tog upp gällde mitt inlägg tidigare i dag om den marknadsekonomiska situationen och de marknadsekonomiska inslag som jag tycker är på frammarsch i många stater som jag betecknar som kommunistiska. Jag håller gärna med Paul Lestander om att i den strikta marxistiska definitionen av kommunismen är de inte kommunistiska stater — men det är nog så man allmänt benämner dem. De marknadsekonomiska inslag där människor styr efterfrågan har fått större möjlighet att ge intryck på ekonomin och på vad som skall produceras i dessa stater. De har fått ökat inslag av fritt företagande och privata företag. I typexemplet Ungern har man fått en betydligt högre konsumtionsstandard och en produktion som har varit inriktad inte på någon socialistisk planhushållning eller i enlighet med någon av politiker styrd plan utan efter vad människor i praktiken vill ha. Det är glädjande att man nu har kommit till denna insikt. Det är nämligen till glädje inte bara för den övriga världen utan i synnerhet för de kommunistiska stater i vilka befolkningen haft en förhållandevis låg konsumtionsnivå.
Herr talman! Om många av tolkningarna är Per Westerberg och jag numera överens. Därför finns det inte någon anledning att fortsätta detta meningsutbyte.

Det är väl också så att vi inte ens med den senaste löneuppgörelsen är tillbaka vid 1976 års reallön. Mot bakgrund av den högkonjunktur som rått tycker jag att detta är mycket anmärkningsvärt.
Herr talman! Jag håller med om att det är mycket anmärkningsvärt, men vi skall ändå komma ihåg att det samhällsekonomiska utrymmet för höjda löner har utnyttjats. Hade man fått bibehålla ett oförändrat skattetryck hade vi inte haft denna situation där reallönerna utvecklats dåligt för de svenska löntagarna. Hade Paul Lestander och hans partikamrater varit med om att hålla tillbaka skattetrycket hade Sverige och de svenska löntagarna haft en betydligt bättre placering på ”löneligan”.
Herr talman! Hade de svenska arbetarnas lönebehov tillfredsställts på ett bättre sätt än vad som nu har skett, hade vi naturligtvis haft en mycket starkare hemmamarknad än vad vi har i dag. Det hade då också funnits ett samhällsekonomiskt utrymme för högre löner.

Herr talman! Jag kunde inte låta bli att tänka på prästen som använde texten som en trampolin att hoppa ut ifrån för att sedan aldrig återvända, när jag hörde de två första inläggen här i kammaren, som väl hade varit klädsamma i vilken allmänpolitisk debatt som helst. Nå, talarna kravlade sig så småningom tillbaka upp på trampolinen och började yrka bifall till vissa reservationer.

Tiden har för oss miljöpartister icke alltid räckt till för att som nykomlingar i riksdagen i detalj penetrera industridepartementets samtliga anslagsyrkanden. I sådana fall har vi i allmänhet valt att acceptera myndigheternas och regeringens förslag. På ett antal punkter har vi dock velat markera att en mycket annorlunda industrioch teknikpolitik bör tillämpas om man vill värna om miljö, naturresurser och människors fysiska och psykiska hälsa. En viktig punkt i vår näringspolitik är kravet på ökad självförsörjning och lokal självtillit och stöd till lokal småföretagsamhet. Mot den bakgrunden bör vårt krav på närfonder ses. Vi menar att den regionalpolitik som hittills bedrivits varit otillräcklig och delvis misslyckad. Därför har vi krävt ett knippe nya åtgärder. Differentierade arbetsgivaravgifter är ett sådant redskap, närfonder är ett annat. Löntagarfonderna har misslyckats i båda sina ursprungliga syften, såvitt vi kan förstå: de har knappast förbättrat den ekonomiska demokratin, och de har inte blivit det redskap för stöd till riskfyllda investeringar som skulle förnya vårt näringsliv. Att såsom de borgerliga partierna vill slå sönder det sparande som skett och dela ut pengarna till vissa medborgare ter sig dock för oss både ansvarslöst och orättvist. Vårt förslag är att medlen i löntagarfonderna skall föras över till kommunala närfonder med uppgift att stödja det lokala näringslivet. Pengarna i dessa fonder skall komma dels från löntagarfonderna, som jag sade, dels genom lånerätt i riksbanken, dels slutligen genom anslag från statskassan. Vi tror att denna verksamhet skulle bättre tjäna de regionalpolitiska intressena och småföretagen än den verksamhet som SIND hittills har bedrivit och som varit fylld av misslyckanden. Samtidigt som vi vill satsa på närfonder vill vi därför dra ner på anslagen till SIND. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 2, 3, 14 och 30. Samtidigt vill jag passa på att yrka bifall till reservation nr 7, som går ut på att utvecklingsfonderna skall öka sin satsning på dels tjänsteföretag, dels kvinnlig företagsamhet. Det föreligger ofta ett alltför stort intresse inom utvecklingsfonderna för industriverksamhet, samtidigt som alla vid det här laget borde veta att det icke är industrisysselsättningen som vi kan vänta oss skall expandera under kommande årtionden, utan snarare att den går ned i alla gamla industriländer. När det gäller hemslöjden kan vi glädja oss åt att endast Sverige svensk hemslöjd har, och jag gläder mig också åt det samarbete som jag hoppas skall bli följden av utskottets samlade initiativ. Jag uppskattar att vi på den punkten har lyckats ena oss över partigränserna. Jag skall nu beröra teknikfrågorna. Inom miljöpartiet de gröna är vi inte ovana vid att bli beskyllda för att vara teknikfiender. Tyvärr inträffar detta regelmässigt, så snart man inte anser att alla miljöproblem kan lösas med bättre teknik eller att all teknik som kan utvecklas på en fri marknad är att betrakta som framsteg eller som en välsignelse för mänskligheten. Om man ifrågasätter dessa dogmer, blir man regelmässigt beskylld för att vara teknikfiende, vilket i och för sig är lika dumt som att påstå att en nykterist är fiende till all förtäring av drycker, likgiltigt om det är brännvin, öl eller vatten. Vi i miljöpartiet anser att mycken teknik är till välsignelse för mänskligheten, men vi anser också att det finns mycken teknik som måste begränsas eller stoppas om jorden över huvud taget skall kunna förbli beboelig för människor och djur. Därför anser vi att statens agerande i teknikfrågor bör utgå från de långsiktiga överlevnadsfrågorna och från frågan: Vad kräver solidariteten med jordens alla folk, och vad kräver solidariteten med kommande generationer? När vi gör en sådan analys finner vi ofta att staten med sina insatser främjar teknik som vi finner mindre angelägen, ja, ibland skadlig. Ingen blir väl särskilt överraskad om jag nämner tekniken kring kärnenergin som en sådan teknik som omgående borde stoppas. Men vi finner också att det finns åtskilliga teknikområden som borde få ökat stöd. En grundläggande insikt är att pengar inte kan användas två gånger. När vi inte vill satsa skattepengar på ett visst teknikprojekt, behöver det inte bero på att vi anser att detta projekt är helt förkastligt — det kan helt enkelt bero på att vi anser att skattebetalarnas pengar hellre skulle användas till något annat, mer angeläget. Statens största satsning på teknikutveckling sker genom försvaret och de affärsdrivande verken och genom STU. Det är ju STU som speciellt berörs i det här betänkandet. Jag skall inte försöka göra någon genomgång av STU:s projektkatalog för att utvärdera vad vi finner angeläget och vad som kan vara mindre angeläget. Rent allmänt tycker vi oss dock ha funnit att STU har en stark förkärlek för s.k. högteknologiprojekt. Detta sammanhänger säkert med en allmän kulturell företeelse som drabbar de flesta i detta land — ja, i hela Västerlandet — och som ivrigt understöds av både massmedia, storföretag och prestigefyllda institutioner som Vetenskapsakademien, Ingenjörsvetenskapsakademien och Nobelstiftelsen. Det här leder till att STU präglas av en viss företagskultur, där sådan teknikutveckling som stundom anses för enkel eller för småskalig för att tilldra sig storföretagens intresse lätt blir försummad. Därför föreslår vi från miljöpartiet att man grundar en ny institution, som vi vill kalla Delegationen för ekologisk teknik. Denna institution eller detta verk skall ha till speciell uppgift att vidareutveckla sådan teknik inom exempelvis miljöoch energiområdena som i dag lätt tycks komma i bakvatten inom STU just på grund av den företagskultur som där härskar. Medel till den nya institutionen skulle erhållas genom en motsvarande minskning av STU:s anslag. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till reservationerna 20 och 21 men också till reservation 18. Regeringen ökar på ett kraftigt sätt stödet till informationsteknologiutveckling. Delvis gäller det ett gammalt projekt som redovisas under anslaget F 18. Vi inom miljöpartiet kan inte underlåta att förvånas över att sedan staten spenderat miljarder på sådan industri som gick riktigt dåligt — varven — övergår man till att spendera pengar på sådant som ändå utvecklas svindlande fort och är mycket lönsamt. Det pågår något slags civil kapprustning mellan länderna på informationsteknologins område. Vi miljöpartister tycker inte om kapprustning, i vare sig civil eller militär form. Vi kan visserligen ha förståelse för att rena beredskapsskäl kan kräva statliga insatser på datateknikens område, eftersom de inte alltid kan bedömas som kommersiellt intressanta. Därför har vi yrkat på en nedskärning av anslaget till informationsteknologiutveckling från 30 till 20 miljoner och att dessa 20 miljoner företrädesvis skall användas för teknikutveckling som har med beredskap att göra. Jag yrkar bifall till reservation 28. Beträffande reservation 27 av vpk stöder vi helt förslaget att Prometheusprojektet bör stoppas, men eftersom det finns en del andra inslag i denna reservation kan jag icke tillstyrka den i dess helhet. Däremot kommer vi i samband med trafikutskottets betänkande 14 att rösta för att Prometheusprojektet bör stoppas.

Vi vill alltså icke på förhand bestämma oss för ställningstagande till detta projekt, vilket framgår av reservation 23, som jag också yrkar bifall till. Slutligen: Miljöpartiets ståndpunkt att vapenexporten skall bringas att upphöra är förhoppningsvis väl känd. Enligt vår uppfattning är det självklart att FFV:s verksamhet måste omprövas. Vi anser att den investeringsplan för FFV som regeringen föreslår att riksdagen skall godkänna bör kraftigt reduceras och omarbetas. Därför yrkar jag bifall till reservation 16.

Herr talman! Vi har nu under flera år upplevt en mycket positiv utveckling av vårt näringsliv, den längsta högkonjunkturen under efterkrigstiden. På flera områden har vi nått kapacitetstaket, trots en god investeringsutveckling. Industrins vinstnivå är fortsatt hög, och den finansiella styrkan har successivt byggts upp. Detta har inneburit en fortsatt avveckling av krisstödet, vilket totalt beräknas ha kostat 80 miljarder kronor under åren 1975 88. Totalt sett har vi haft mycket goda tider för våra traditionella basnäringar skog, malm och stål men också i verkstadsindustrin. De statliga företagen har också lyckats att stärka sin ställning. Följden har blivit en mycket god sysselsättning och en rekordlåg arbetslöshet. Nu är det i stället arbetskraftsbrist. Det är tecken på framgång i den tredje vägens ekonomiska politik. För Per Westerberg, som alldeles nyss sjöng marknadsekonomins höga visa, vill jag bara hänvisa till detta som ett resultat av en kraftfull socialdemokratisk politik. Men bilden är inte i alla avseenden ljus. Trots en hög genomsnittlig lönsamhet finns fortfarande stora skillnader mellan företag och branscher. Under 1987 hade nära hälften av företagen ingen lönsamhet. På grund av ökade relativa kostnader men också på grund av kapacitetsproblem började industrin under 1988 förlora marknadsandelar. Devalveringseffekten har till stor del konsumerats. Ett annat problem är att investeringarna i forskning och utveckling avtar. Till en del kan detta bero på att de största företagen lägger större andelar av sin utveckling utomlands. Gudrun Norberg var inne på de här sidorna av utvecklingen, som är mindre goda. Jag rekommenderar Gudrun Norberg att ta del av de förslag som vi i annat sammanhang kommer att få anledning att pröva i riksdagen under den kommande veckan, förslag om åtgärder för att återställa förhållandena också på den sektorn. Gudrun Norberg är välkommen att samarbeta för att genomföra de åtgärderna. Ett problem som berör näringspolitiken, men som här i riksdagen hör hemma på ett annat område än det vi diskuterar just nu, är den stora skillnaden i skattebelastning som drabbar företagen — 38 20 för de utländska företagen, de små och medelstora familjebolagen 29 96, medan börsbolagen, tack vare låg skattebelastning på reavinster, möjligheter till resultatutjämning inom koncerner och utnyttjande av förlustavdrag, ligger på 15 90. Här är ett lyckosamt resultat av de nu pågående skatteutredningarna viktigt. Sammanfattningsvis kan konstateras att den gynnsamma utvecklingen för vårt näringsliv har sin grund i ett samspel mellan en långvarig internationell högkonjunktur och regeringens ekonomiska politik och näringspolitik. Det tidigare omfattande stödet till krisföretag har ersatts med offensiva åtgärder för stimulans av forskning och utveckling, export och småföretagsutveckling. Och det var ju tur, Per Westerberg, att de farhågor som moderaterna förde till torgs i valrörelsen inte slog in, att alla dessa olyckor som ni förespeglade de svenska väljarna visade sig vara just falska spegelbilder. Detta präglar naturligtvis också de förslag på industridepartementets område som vi nu diskuterar. Men årets diskussion om näringsoch industripolitiken påverkas också av att vi går in på det tredje och avslutande året av det program riksdagen beslutat för näringspolitiken. Just nu pågår förberedelsearbetet för nästa års näringspolitiska proposition, som skall avse de kommande tre åren. Det är naturligt att detta präglat utskottsarbetet och att huvuddiskussionen om programmens framtida utveckling får tas när förslagen framläggs nästa år. Låt mig nu övergå till att diskutera vissa delavsnitt i det föreliggande utskottsbetänkandet. Småföretagen dominerar i hela näringslivet. Småföretagen spelar en mycket viktig roll när det gäller utveckling av nya produkter och nya arbetsmöjligheter. Tecken pekar på att småföretagens roll i näringspolitiken växer och att de får en större strategisk nyckelroll i den framtida utvecklingen. Det är därför utomordentligt viktigt att småföretagen ges goda utvecklingsmöjligheter. Detta blir en stor uppgift i den kommande näringspolitiska propositionen. Men också i årets budgetproposition sker en uppräkning av anslagen, samtidigt som särskilda informationsinsatser, riktade till småföretagen, görs rörande EG och dess verksamhet och om marknadsutvecklingen i EG-länderna, en mycket viktig marknad också för småföretagen. Till Gudrun Norberg, som tog upp en litet större EG-debatt här, vill jag säga att vi har anledning att diskutera de frågorna i andra sammanhang. Jag nöjer mig därför med detta konstaterande just nu. Statens industriverk spelar en viktig roll i småföretagspolitiken. En välutvecklad näringspolitik till förmån för en aktiv småföretagsutveckling förutsätter att den centrala resursen för detta arbete, som är SIND, bibehålls och inte avrustas. Det är också viktigt att de kvarvarande branschprogrammen kan fullföljas. Mot denna bakgrund avvisar utskottsmajoriteten med kraft de förslag som moderater, folkpartiet och miljöpartiet lägger fram om försvagningar av SIND:s verksamhet. Därför yrkar jag avslag på reservationerna 1, 2,3, 5,9, 12 och 14. En viktig roll i regionernas utveckling av småföretagsamheten spelar utvecklingsfonderna. Med de förändringar som har inträtt på den allmänna kreditmarknaden är det naturligt att dessa fonders framtida roll övervägs, och det har nyligen skett i den s.k. finansieringsutredningen. Denna föreslår en rad förändringar av utvecklingsfondernas verksamhet. Jag går inte in på dem i detta sammanhang. Jag utgår ifrån att de får bli föremål för prövning och analys i remissbehandlingen. Därefter får vi anledning att återuppta debatten i denna kammare nästa år. De borgerliga partierna vill redan nu ändra fondernas inriktning. Utskottsmajoriteten anser inte att vi skall föregripa nästa års beslut. Det är viktigt att alla berörda får möjlighet att framföra sina uppfattningar om fondernas framtid innan beslut fattas här i riksdagen. Därför yrkar jag avslag på reservationerna 6, 7, 8, 10, 11 och 13. Den svenska näringslivsutvecklingen ger anledning till en viss oro. När det gäller utvecklingen av den högteknologiska delen av industrin. De flesta bedömare är ense om att vår framtida utveckling som industrination är beroende av att vi kan utveckla nya produkter och produktområden inom den högteknologiska sektorn. Tyvärr är inte våra framgångar på dessa områden av den omfattningen att de motsvarar vår ställning som en av världens främsta industrinationer. Därför är det viktigt att vi intensifierar våra satsningar på teknisk utveckling och forskning, på deltagande i de europeiska utvecklingsprogrammen och på det europeiska rymdsamarbetet. Jag utgår ifrån att detta kommer att betonas i den forskningspolitiska delen av den näringspolitik, som skall behandlas nästa år. Sedan 1987 bedrivs ett nationellt informationsteknologiprogram under en särskild delegation, som bl.a. Lars Norberg och Paul Lestander var inne på. Delegationen skall också se till att det sker en oberoende utvärdering av programmet och dess effekter. Målet för programmet är att vi skall kunna upprätthålla en internationell konkurrenskraft på valda nyckelområden. Den utvärdering som nu skall ske får visa om programmets inriktning behöver ändras. Det finns inte nu anledning att ta upp den diskussionen. En särskild fråga är det europeiska rymdsamarbetet. Vårt deltagande i detta är en viktig del i vår industriella utveckling, eftersom de i samarbetet ingående företagen skaffar sig kompetens och kunnande i komplicerad upphandling och framtagande av produkter. Spin-off-effekterna har också en stor betydelse för industrins utveckling i stort, men också när det gäller att stimulera ungdomen att satsa på teknik och utveckling. Med den starka position som Esrange skaffat sig, som mottagare och förmedlare av satellitdata, är det europeiska rymdsamarbetet av en utomordentligt stor regionalpolitisk betydelse för Kirunaområdet. Utskottsmajoriteten ser därför med positiv förväntan fram mot resultat av det beredningsarbete som för närvarande pågår inom regeringen av rymddelegationens förslag om ett svenskt deltagande även i den tredje stora delen av det europeiska rymdsamarbetet under 1990-talet, nämligen Columbusprojektet. Detta måste ske före den 1 juli i år. Frågan om ökning av den svenska andelen i det totala ESA-samarbetet får tas upp när nytt program för rymdverksamheten tas nästa år. Därför yrkar jag avslag på reservationerna 22, 23 och 24. Den tidigare nordiska, numera svenska, Tele-X-satelliten sköts framgångsrikt upp i Korou den 2 april. I augusti är den förhoppningsvis väl injusterad på sin plats i rymden och beredd att fullfölja sitt uppdrag att förmedla datatrafik och TV-sändningar. Projektet har varit en stor teknisk och organisatorisk framgång för nordisk rymdindustri och för projektadministratören Svenska Rymd AB. Däremot är framgången ännu inte säkrad när det gäller användningen av satelliten. Rymdbolaget har nu uppdraget att se till att satelliten får en effektiv kommersiell användning. Det arbetet bör fullföljas med all kraft. I reservation nr 25 föreslår de borgerliga partierna att satelliten skall säljas till privata intressen. Detta skulle inte bara innebära att en stor teknisk resurs ges upp, en sändningsoch mottagningsresurs som täcker hela Norden i kanske 7-9 år framöver, utan också att viktiga principer för TV-politiken rubbas. Majoriteten kan inte vara med på detta utan avstyrker reservation nr 25. Jag vill vidare yrka avslag på reservationerna 15, 16, 17, 18, 19, 20 och 21 och när det gäller motiveringarna hänvisa till utskottsbetänkandet. På en punkt har Per-Ola Eriksson tagit upp NJA-diskussionen. Det handlar om huruvida det pappersbolag, som NJA i dag är, skall avvecklas eller om man i realiteten skall plocka fram pengar för att aktivera det som ett investmentbolag eller dylikt i Norrbotten. Jag vill på denna punkt säga att utskottsmajoriteten upplever att när det gäller utvecklingen i Norrbotten är vi beredda att ställa — och vi har i det förgångna ställt — erforderliga resurser till förfogande för att bygga ut infrastrukturen och för att göra satsningar i Norrbotten. Vi kommer självfallet att vara beredda att göra detta också för tiden framöver, även om vi i detta fall anser att pappersbolaget NJA skall avvecklas. Jag tror att norrbottningarna är på det klara med denna situation och väl medvetna om vilka det är som tryggar utvecklingen och framtiden i Norrbotten. Till sist, herr talman, vill jag med några ord beröra hemslöjden. Ett enigt utskott har här föreslagit ett tillkännagivande innebärande bl.a. att verksamheten vid nämnden för hemslöjdsfrågor skall utvärderas, bl.a. när det gäller gränsdragning mellan nämnden och Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund. I denna utvärdering skall bedömas i vilken utsträckning nämnden skall fördela medel till verksamheter inom hemslöjden och om en större andel skall handhas av riksförbundet. Det är viktigt att även inom hemslöjden folkrörelsearbetet ges en stor tyngd och att detta så långt möjligt befrias från statlig detaljstyrning. Detta ger en större frihet för folkrörelsen, men också ett ökat ansvar. Det är min förhoppning att hemslöjdens folkrörelse skall vara vuxen det ansvaret. Självfallet hälsar jag med glädje att moderata samlingspartiet och folkpartiet i detta ärende ställer upp bakom dessa principer, och jag uttycker också förhoppningen att de också måste avse andra frågor när det gäller Folkrörelsesveriges utveckling och framtid. Herr talman! Under hänvisning till vad jag anfört ber jag att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan på alla punkter i dess betänkande 22 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! För att börja med det sista så tycker jag att Åke Wictorsson skall titta på det särskilda yttrande som moderata samlingspartiet lämnat om hemslöjden. Då kanske hans eufori över vårt ställningstagande i övrigt inte blir fullt så omfattande. Jag brukar ofta säga att får man inte någon riktig entusiasm och applåd för den politik som man för, får man se till att komma med de lovorden själv. Den tredje vägens politik har kommit i allvarliga problem, vilket inte minst visar sig på det näringspolitiska området. Vi har i och för sig en bättre lönsamhet inom den svenska industrin i dag än för tio år sedan. Men det är en dålig tröst i och med att omvärlden har ännu bättre lönsamhet än stora delar av den svenska industrin har i dag. Det är också en dålig tröst när man finner att de flesta stora svenska företag har väsentligt bättre lönsamhet på sin verksamhet utanför än innanför landets gränser. Det är också en dålig tröst när man finner att många av de mindre företagen, även om de har god beläggning, har en betydligt mer bekymmersam lönsamhet. Totalt sett går det bra för världen i dag. Men i Sverige har vi problem som inte har lösts under den tid då oljepriserna har gått ned, då vi har åtnjutit stora devalveringseffekter och haft möjlighet att komma till rätta med våra grundläggande problem. Trots de devalveringar som genomförts har vi fortfarande en kostnadsutveckling som är snabbare än i omvärlden. Inflationstakten är högre än i omvärlden, vilket gör att det är dyrare att investera i Sverige. Vår räntenivå är även den för hög. Våra marknadsandelar sjunker på exportmarknaderna. Sist men inte minst har vi i Sverige en tillväxt i ekonomin som placerar oss långt ned på listan bland länderna i västvärlden när det gäller tillväxt i ekonomin, vilket är mycket oroväckande. Vi diskuterade tidigare med Paul Lestander om det sämre läge i löneligan efter skatt som de svenska löntagarna hamnat i. En av orsakerna är att vi har en låg ekonomisk tillväxt i förhållande till omvärlden. Dessutom ökas ständigt skattetrycket, och vi har nu ett av de absolut högsta skattetrycken i världen. Den tredje världens politik har inte löst problemen. Man har lyckats härbärgera dem över den högkonjunktur vi fortfarande upplever globalt sett. Vi har inte löst energiproblemen. Vi har inte kommit till rätta med kostnadsutvecklingen, och vi har en alltför låg ekonomisk tillväxt. Därmed har vi stora problem framför oss vid den lågkonjunktur som vi trots allt kommer att ställas inför. Det är väldigt lätt att måla allt i rosenrött när ekonomin är allmänt god i omvärlden. Men i jämförelse med andra länder går det sämre för Sverige när det i stället borde gå bättre.

Herr talman! Det här började precis som jag hade förväntat mig. Åke Wictorsson talade om de höga vinsterna, om hur bra det går för svenskt näringsliv och att detta är resultatet av en bra socialdemokratisk politik, den tredje vägens politik. Jag försökte i mitt anförande att tala om att det inte är socialdemokratisk politik som har bidragit till att det råder en högkonjunktur i Sverige — en högkonjunktur som utgör grunden för den näringslivsutveckling som sker i hela industrivärlden. Jag instämmer i vad Per Westerberg sade om den låga tillväxten, vilket jag också tog upp i mitt inledningsanförande. Sverige har en låg tillväxt i näringslivet och en låg ekonomisk tillväxt över taget i förhållande till omvärlden. Åke Wictorsson uppmanade mig att delta i arbetet med de åtgärder som regeringen har för avsikt att föreslå nästa vecka. Av vad som hittills läckt ut när det gäller tilläggspropositionen är det meningen att arbetsgivaravgifterna skall höjas. Jag har litet svårt att se hur det skall kunna gynna småföretagen på det sätt som Åke Wictorsson ville göra gällande. Den utveckling av småföretagsamheten som har skett har varit positiv. Men vi bör vara medvetna om att vi har en småföretagsflora som inte på något sätt är stark. Den är stark så länge det råder en högkonjunktur, men om den vänder får småföretagen en vacklande ställning. Det beror bl.a. på det skattesystem som vi har i Sverige. Jag hoppas verkligen att det kan bli någonting positivt av den skattereform som man nu håller på att utarbeta. Men det beror ju i mycket hög grad på hur socialdemokraterna kan komma överens sinsemellan. Åke Wictorsson sade att småföretagens roll växer och att de skall utvecklas. Därför finner jag socialdemokraternas ljumma intresse något underligt när vi från folkpartiets sida har velat lyfta fram frågan om det svenska hantverket här i riksdagen. Det är avslag praktiskt taget hela vägen på alla förslag som vi framför, t.ex. när vi vill ta fram hantverksyrkena som verkliga alternativ för ungdomar som står i begrepp att välja yrke, när det gäller förslaget om arbetsförmedlingarnas arbete och i fråga om vårt förslag om hantverkskonsulenter. Vi har fortfarande chansen, eftersom få tjänster är tillsatta när det gäller den här andra hemslöjdskonsulenten i varje län, att bredda verksamheten och göra hantverkskonsulenter av hemslöjdskonsulenterna så, att de i stället bevakar hela området hantverk. Det skulle gynna svenskt hantverk som kultur, och även småföretagsamheten. Slutligen kan jag instämma i elogen till Åke Wictorsson för att vi kunde få till stånd ett enigt uttalande när det gäller hemslöjden. Jag kan dock inte låta bli att le litet grand när Åke Wictorsson sedan säger att folkrörelsen måste befrias från statlig styrning. Det är glädjande att Åke Wictorsson tagit detta första steg. När kommer det andra, då Åke Wictorsson säger att hela näringslivet skall befrias från statlig styrning?

Herr talman! Åke Wictorsson inledde sitt anförande med att tala om den positiva utvecklingen och högkonjunkturen samt att man hade kunnat fortsätta med att avveckla krisstödet. Kan jag, herr talman, tolka det så, att Åke Wictorsson därmed indirekt gav ett beröm för det omstruktureringsarbete inom svensk industri som de icke-socialistiska regeringarna genomförde under åren 1976-1982? Det var genom saneringen av stålindustrin, genom åtgärder för skogsindustrin och för varven som vi lade grunden för den mycket framgångsrika industristruktur som vi har inom många av dessa branscher. Jag tackar således för det indirekta berömmet. Åke Wictorsson talade om vikten av att satsa på investeringar i forskning och utveckling. Det lät mycket vackert när man hörde Åke Wictorsson i talarstolen. Men om man ser närmare till de ställningstaganden som socialdemokraterna gör i utskottet, kan man konstatera att det fagra talet inte stämmer riktigt med de konkreta ställningstagandena.

När det gäller småföretagen och deras skattebörda håller jag med Åke Wictorsson. Man måste lätta på småföretagens skattebörda och se till att de får en skattebelastning som är favoriserad jämfört med dagens situation. Jag vill gå så långt att jag vill främja småföretagen i förhållande till de stora företagen. Under de senaste åren har vi kunnat se en ökad maktoch ägarkoncentration i näringslivet. Åke Wictorsson förbigick detta med tystnad. Jag vill därför återupprepa min fråga till honom: Varför är socialdemokraterna så tysta på den här punkten? Under de senaste åren har vi sett att många större företag har köpt upp mindre och medelstora företag. Statens industriverk presenterade nyligen en rapport med råd till mindre och medelstora företag. Man ger nio råd, varav det första lyder: Låt er köpas upp av ett större företag. Vi kan betacka oss för rådgivning från industriverket. Det är inte ökade fusioner som behövs, utan i stället en aktiv satsning på vidareutveckling och etablering av de mindre och medelstora företagen. Åke Wictorsson berörde det europeiska rymdsamarbetet. Han försökte lugna oss med att säga: Vänta och se. Lita på regeringen. Den fattar förmodligen ett beslut till sommaren. Nu har vi väntat ganska länge. Sedan ett antal år tillbaka har vi tagit upp frågan om att öka det svenska bidraget till ESA för att vi skall kunna få del av de satsningar som görs inom europeisk rymdteknik. Vi har under denna tid halkat efter i det här arbetet. Det känner också Åke Wictorsson till, eftersom han sitter i rymddelegationen och är väl förankrad där. Det är bara synd att den regering som han skall försvara inte har lyssnat på Åke Wictorsson. Till sist skall jag ta upp NJA. Åke Wictorsson säger att NJA är ett pappersbolag och att vi inte skall plocka fram pengar för att göra satsningar. NJA har nämligen egentligen plockat fram dessa pengar och lånat ut dem till staten. Ett i Norbotten verksamt företag har låtit Kjell-Olof Feldt förvalta dessa pengar. Sedan har man betalat litet ränta ifrån staten till företaget. Man har då varit så fiffig att staten har krävt att få avkastning från företaget. De ränteintäkter i företaget som har gått till länet har man tagit tillbaka årligen i form av avkastning. Därmed har man tagit bort resurser som hade kunnat användas i Norrbotten för att främja utvecklingen av industrin och forskningen osv. Det tycker jag är en dålig politik.

Herr talman! Åke Wictorsson talar om att bl.a. vi från miljöpartiet vill försvaga SIND och därigenom småföretagsamheten. Vi anser att det finns anledning att ompröva SIND:s verksamhet. Det finns ganska stark kritik. Det har förlorats mycket pengar. Det är ett skäl. Ett annat skäl till att man bör vara återhållsam med anslag till den här företagsutvecklingen just nu är att industrin och även småföretagen går mycket bra. Under sådana förhållanden kan man ju hålla igen, för att sedan öka stödet när tiderna blir sämre. Från miljöpartiets sida har vi dock icke totalt velat minska stödet till småföretagsutvecklingen. Vi har i stället sagt att pengarna skall läggas på de s.k. närfonderna. Vi tror att det är ett bättre sätt att bedriva regional företagsutveckling på gräsrotsnivå. När det gäller utvecklingsfonderna vill Åke Wictorsson avvakta. Det förslag som reservanterna lagt fram är inte särskilt invecklat. Det borde mycket väl genom regeringen kunna ges utvecklingsfonderna till känna, utan en omfattande utredning. Slutligen vill jag ta upp satsningen på informationsteknologi och rymdsamarbete. Först vill jag rätta till vad jag sade tidigare. Projektet om informationsteknologi som avser bilindustrin kallas Prometheus och tillhör det s.k. IT 4-programmet och lär kosta totalt ungefär 100 milj.kr. Min fråga är då varför man satsar så mycket pengar på en teknikutveckling som ändå går mycket bra och är mycket lönsam. Den frågan riktar jag till Åke Wictorsson. Jag riktar den också till de borgerliga som i allmänhet är mycket fascinerade av en helt fri marknadsekonomi. I detta fall borde denna marknad kunna klara sig utan statliga kryckor. Det finns ingen anledning att delta i en internationell kapprustning på detta område. När det gäller rymdsamarbetet är vi försiktiga av det skäl som jag nämnde i mitt inledningsanförande. Det finns anledning att fråga om de pengar som används är rätt prioriterade. Pengar kan bara användas en gång. Tele-X har kostat 1 700 milj.kr. Är det väl använda pengar? Det vet vi inte, men vi har anledning att vara skeptiska.

Herr talman! Per Westerberg sade att eftersom ingen applåderar så måste vi socialdemokrater göra det själva. Jag trodde inte att jag i denna debatt skulle behöva ta upp en exempelsamling på de applåder som trots allt har getts på detta område, eller att jag skulle behöva hänvisa till den rad av delegationer som kommer till Sverige för att studera varför vi är så unika. Vi har nämligen lyckats klara den ekonomiska tillväxten samtidigt som vi har avskaffat arbetslösheten. Jag erkände i mitt inlägg att det finns problem som det gäller att möta för att vi i fortsättningen skall kunna vara starka. Kostnadsutvecklingen utgör ett hot. Det är hot att inflationen ser ut att bli större än avsett. Den politiska poängen är emellertid att för att man skall kunna genomföra detta fordras det en uppställning. Det fordras att man kan åstadkomma en politisk majoritet och att man har ett program för att genomföra detta. Det har socialdemokraterna. Var finns då alternativet? Det finns en rad partier som vart och ett förfäktar sin vision om hur det skall gå till. Det finns emellertid ingen annan politisk styrka som kan klara denna uppgift än socialdemokratin. Vi kan dock inte göra det ensamma. Därför kommer ni inom en ganska nära framtid att ställas mot väggen och tvingas att ta ställning till huruvida ni vill vara med i det arbetet. Det är upp till er att pröva om ni verkligen har den vilja att åstadkomma förändringar på detta område som är nödvändig om de avsedda resultaten skall uppnås. Gudrun Norberg säger att högkonjunkturen är skälet. Jag bestred inte att högkonjunkturen var en mycket viktig faktor för att vi har lyckats bra i Sverige. Varför skulle jag göra det? Det är egentligen självklart. Det som skiljer oss ifrån så gott som alla andra länder är att vi har utnyttjat högkonjunkturen för att klara utvecklingen av vårt näringsliv, för att klara sysselsättningen, men också för att klara en hygglig fördelningspolitik. Jag erkänner — och det tror jag att flera socialdemokrater gör — att vi skulle ha velat åstadkomma mer när det gäller utjämning av de vinster och klipp som har gjorts under denna högkonjunktur och som fortfarande görs. En del har vi gjort, men vi har inte lyckats helt och fullt. Jag sade, Gudrun Norberg, att det är viktigt att vi får en skattereform som är bättre anpassad till dagens situation när det gäller att utveckla arbetet, att fördela bördorna på ett rättvist sätt mellan skattebetalarna. Alla är välkomna i det arbetet. Ingen kan i varje fall bestrida att den socialdemokratiska regeringen gör en kraftansträngning för att vi skall få till stånd ett bättre skattesystem. Sedan skall jag gå in något på de mera näraliggande detaljer som behandlas i näringsutskottets betänkande. Gudrun Norberg säger att vi är ljumma när det gäller att behandla hantverket. Vi är inte ljumma. Vi tror på betydelsen av att slå vakt om ett aktivt och utvecklingskraftigt hantverk. I det läge vi befinner oss i när det gäller utvecklingen av delar av vårt samhälle — med exempelvis de stora tätorterna, där hantverkarna håller på att slås ut — tror vi att det är viktigt att man tar till vara dessa förutsättningar på olika sätt för att hantverket skall få en möjlighet att utvecklas. Däremot har jag sagt att när man skall överväga stödet och värdera olika insatser är det rimligt att man låter den utredning som nyligen har lagt fram sitt betänkande ligga som grund för de förändringar som vi skall genomföra när det gäller småföretagspolitiken. Per-Ola Eriksson läste in ett beröm i det jag sade när det gällde de borgerliga regeringarnas hantering av näringspolitken. Det var att gå litet långt. Det finner han nog när han studerar protokollet. Visst företogs en del bra åtgärder under de borgerliga regeringarnas tid när det gällde omstruktureringen. Men det man kan anklaga de borgerliga regeringarna för är att de sprätte ut pengar på ett sätt som inte stod i någon rimlig proportion till statens ansvar när det gällde att förändra denna struktur.

Herr talman! Det är korrekt att den borgerliga regeringen tog sitt ansvar och försökte få en omställning av delar av krisbranscherna i Sverige under socialt acceptabla former. Vi har hört vissa kritiska ståndpunkter, att det blev för mycket av industristödspolitik. Men de som verkligen inte ville hålla igen penningpungen på det området var socialdemokraterna, som varje gång bjöd över och skulle slänga ut ännu mer pengar på olika insatser för att hålla uppe otidsenlig industri och försöka hålla industrin under armarna med statssubventioner. När det gäller den tredje vägens politik är problemet att applåderna har dött ut, Åke Wictorsson. Åke Wictorsson sade att delegationer kommer till Sverige för att studera vår unika ekonomiska tillväxt. Ja, den är något att studera, när vi är ett av de sämsta länderna i västvärlden när det gäller ekonomisk tillväxt. Okej, vi har ett gott sysselsättningsläge, det håller jag gärna med om. Det vore möjligen något att titta på, även om det inte blir fullt så imponerande när man börjar rensa i statistiken för att få jämförbara baser. Vad som har gjorts under 80-talet är stora devalveringar. Vi har haft stora sänkningar av oljepriserna, vilket gav oss ett unikt läge att sanera obalanser i ekonomin och förbättra utgångsläget för svensk industri. Men ännu, efter ett stort antal år, har vi en högre inflation, högre ränta och högre kostnadsutveckling än omvärlden. Våra marknadsandelar sjunker, och vi har dessutom en lösamhetsnivå som ligger lägre än den i omvärlden. Vårt utgångsläge inför en kommande lågkonjunktur är alltså mycket dåligt. Vi får svårt att med nya devalveringar klara kostnadsläget. Det är inte genom satsningar på statens industriverk vi skall hjälpa småföretagen, utan det är genom att se till att småföretagen får rimliga arbetsvillkor här i Sverige. Det är detta vi menar i reservationerna till detta betänkande. Vi har också år efter år reserverat oss till förmån för att utvecklingsfonderna skulle koncentrera sig på nyoch småföretagande i stället för att agera bank. Det är detta den utredning som Åke Wictorsson refererade till har kommit fram till. Jag tycker att det är hög tid att sluta utreda, när det är så uppenbart vad som har gått fel. Att de svenska småföretagen har väsentligt sämre villkor än småföretagen i många andra länder ute i Europa, som de skall konkurrera med, är alldeles uppenbart. Här finns åtskilligt att göra. Vi saknar satsningar på småföretagare och på spetsteknologi från socialdemokratin. Satsningarna från socialdemokratin hamnar mest på statens industriverk och olika typer av fonder och investmentbolag, och där gör de föga nytta.

Herr talman! Åke Wictorsson förnekar inte att högkonjunkturen har haft en stor betydelse. Han säger dock: Vi socialdemokrater har verkligen kunnat utnyttja den. Får jag ta upp frågan om inflationen? Är det en lyckad politik, att vi har en inflation på 7 20, på väg upp emot ännu högre tal, om man jämför med andra länder i Europa? När det gäller tillväxten ligger vi näst sist bland OECD-länderna. Vi har bland de högsta skatterna i världen. I energifrågorna har man mer eller mindre kört fast. Åke Wictorsson säger sedan, som plåster på såren, att det inte finns något alternativ. Ni är så splittrade, säger han. Ja, vi är olika partier och har i vissa delar ganska skilda uppfattningar. I andra delar sammanfaller våra uppfattningar. Men vi är ändå flera partier. Socialdemokraterna är ett parti och minst lika splittrat som vi. Titta på energifrågorna! Titta på skattefrågorna! Titta på upproren ute i landet! Åke Wictorsson säger att regeringen verkligen gör vad den kan för att få en bra skattereform. Det skall inte jag dividera med Åke Wictorsson om, för jag har inte insyn i det arbetet. Utifrån sett verkar det dock som om det finns de mest skiftande uppfattningar i dessa frågor. Jag tycker fortfarande att hantverket behandlas med en särskild nonchalans. Hantverket är någon sorts kuriosa, som egentligen inte är värd att satsa så mycket på, men som man visserligen kan ta fram ett program för till någon gång nästa år, för att se vilka stöd man skall ge. Jag tycker inte att stöd, pengar är det första och viktigaste när det gäller att få fart på hantverket. Hantverkets allra största resurs är enskilda människors initiativförmåga. Släpp de krafterna loss!

Herr talman! Denna debatt har kommit att beröra ett större område än enbart några få anslag som sorterar under industridepartementets huvudtitel. Det är kanske naturligt, eftersom de har ett samband med den allmänna inriktningen av näringspolitiken och den ekonomiska politiken. Åke Wictorsson tog upp de satsningar som gjordes under åren 1976-1982 på olika företag för att restaurera och omstrukturera näringslivet. Jag vill, liksom Per Westerberg, påminna om att jag inte kunde finna att socialdemokraterna på en enda punkt gick emot dessa åtgärder. I stället lät socialdemokraterna som en raspig grammofonskiva, där samma visa sjöngs om och om igen. Man krävde alltmer pengar och allt fler åtgärder. Socialdemokraterna medverkade till att än den ena än den andra delegationen vandrade in och ut genom dörrarna på industridepartementet, så att det rent av blev korsdrag. Man sade att industriministern och regeringen gjorde för litet för att stärka olika utsatta områden. Nog om detta. Jag tycker inte att Åke Wictorsson har svarat på de frågor jag ställde om den ökade koncentrationsgraden i svenskt näringsliv. Han sade bara att socialdemokraterna inte har lyckats fullt ut att utjämna ekonomiska skillnader. Nej, det är klart att ni inte har lyckats på den punkten. Er politik har ju i stället varit inriktad på att öka klyftorna. Den näringspolitik som har drivits har i stället inneburit en stimulans till fortsatt och ökad koncentration. Småföretagen har exempelvis inte fått samma generösa behandling och favörer som Saab och Volvo. Ni köpte också till ett bra pris Carnegie från Erik Penser och åstadkom därmed koncentration. I England kallas politiken Thatcherism. I USA brukar man tala om Reaganomics. I Sverige går denna politik under namnet den tredje vägens ekonomiska politik. Det är egentligen samma politik. Klyftorna ökar mellan företag, mellan regioner och mellan olika hushåll. Det är inte särskilt bra. Det inser nog Åke Wictorsson och kanske många med honom inom de socialdemokratiska leden, att döma av den debatt som pågår runt om i landet. Det behövs därför, herr talman, en annan inriktning av både näringspolitiken och den ekonomiska politiken, en ökad satsning på de mindre och medelstora företagen, fler åtgärder när det gäller forskningsoch utvecklingsarbetet samt en ökad satsning på nyetablering av småföretag. Det är ju detta som behandlas i debatten här i kväll.

Herr talman! Åke Wictorsson sade att oppositionspartierna inte har något gemensamt alternativ. Det är förvisso sant. Men det finns sex partier i Sveriges riksdag, och inte något av dem har egen majoritet. Socialdemokraterna råkar vara det största partiet, men jag tror att inte heller socialdemokraterna i framtiden kan räkna med att någonsin komma i en situation där de har en egen majoritet i parlamentet. Socialdemokraterna måste samarbeta med andra partier, och de kan samarbeta på olika sätt. Man kan tuvhoppa från fråga till fråga eller ha en viss konsekvent inriktning. Det finns ett grönt stråk i parlamentet, och det finns något som jag vill kalla för betonginriktning. Frågan är om socialdemokraterna i första hand kommer att välja att gå mot den gröna framtiden eller mot betongframtiden. Jag har beträffande informationsteknologin några gånger frågat: Varför skall man satsa på det som går mycket bra? Varför skall man tillhandahålla kryckor åt den som har egna ben att gå på? Jag vill ställa ytterligare en fråga. Är Åke Wictorsson övertygad om att de 1 700 milj.kr. som har satsats på Tele-X verkligen är väl satsade pengar, eller skall vi dra den slutsatsen att vi kanske behöver tänka om när det gäller rymdsatsningarna innan vi bestämmer oss, i medvetande om att pengar aldrig kan användas två gånger?

Herr talman! Jag skall, med hänsyn till kammarens ansträngda tidsschema, försöka att fatta mig kort. Per Westerberg säger att satsningarna på SIND inte skulle vara av betydelse för småföretagen. Skall man från samhällets sida åstadkomma en utveckling som är positiv för småföretagen fordras det dels insatser centralt, dels regionalt och lokalt arbete. Det är bl.a. detta som moderaterna inte vill inse. Jag skall ta upp den synpunkt Gudrun Norberg hade om att hantverket behandlas med nonchalans. Jag vill bestrida detta, och jag tror att det är mycket viktigt att vi inför framtiden slår vakt om de hantverksyrken vi har. Vi skall ha variation och bredd inom vårt näringsliv. Människorna kommer att efterfråga hantverket, eftersom det utgör en balans till industriproduktionen. Hantverket kommer där att spela en stor roll. Det gäller då naturligtvis att se till att yrkesutbildning finns, men också att det finns lokaler för hantverket. Jag tror att detta blir viktiga uppgifter framöver. Jag skall inte fortsätta debatten om den borgerliga regeringstiden, Per-Ola Eriksson. Den debatten kan vi återkomma till i andra sammanhang, och vi har förvisso diskuterat den frågan i många sammanhang. Jag vill bara konstatera att sedan socialdemokraterna kom i regeringsställning har det skett en radikal förändring av industrioch näringspolitiken. Detta sammanhänger inte enbart med att vi upplevt en högkonjunktur, utan det sammanhänger också med en annan syn på hur dessa frågor skall hanteras. När det gäller att snabbare förnya det näringsliv som behöver förnyas inför framtiden vill jag påstå att socialdemokraternas politik varit effektivare. Jag vet att frågan om ökade tendenser till koncentration — med fusionsvalpar och annat — är Per-Ola Erikssons käpphäst. Vi har vidtagit en rad åtgärder på dessa områden för att motverka denna utveckling. Jag kan bara hänvisa till allt som har skett på skatteområdet när det gäller aktieomsättningen, pensionsfonder och över huvud taget en effektivare styrning av hela riskkapitalmarknaden. Jag kan peka på de satsningar som har skett när det gäller utvecklingen av AP-fonderna, som en balanserande faktor i maktbalansen, och ägarutredningen som har redovisat en analys om allt detta. Jag kan slutligen också peka på löntagarfonderna som ändock har spelat en icke obetydlig roll när det gäller att sprida ägandet i samhället. Klyftorna ökar. Jag tror inte att norrbottningarna ger Per-Ola Eriksson rätt om han i dag går ut och säger: Se här vad som händer i Sverige, klyftorna ökar och ni får det sämre i Norrbotten. Det är precis tvärtom. För första gången på mycket länge, jag vet egentligen inte när, kan vi i dag se en stark positiv utveckling i hela landet. Det upplever jag som utomordentligt positivt och betydelsefullt, och det tycker jag Per-Ola Eriksson också borde göra. När det gäller regeringsmakten vill jag till Lars Norberg säga att det är riktigt att det i dag inte finns en egen majoritet för ett regeringsalternativ i den svenska riksdagen. Men om vi skall få en effektiv och handlingskraftig regering måste vi ha en majoritet. Detta utgör inte bara ett ansvar för regeringspartiet, utan också ett ansvar för oppositionen att delta i arbetet för att skapa en plattform som gör det möjligt att bedriva en handlingskraftig ekonomisk politik. Jag vill hävda att miljöpartiets inträde i riksdagen i varje fall inte förbättrat förutsättningarna för detta.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

Det är inte genom fler statliga regleringar och fler ämbetsmän som vi får fler småföretag, utan det är genom att ge småföretagen likvärdiga chanser och möjligheter i skattesystemen, arbetsrätten och regleringar som alla större företag här i Sverige har. Det är detta som socialdemokraterna har missat. Det är inte fler ämbetsmän och ämbetsverk vi behöver, utan i stället ett bättre näringsklimat.
Herr talman! Det gläder mig att höra Åke Wictorsson tala så väl om hantverket. Det går så lätt att tala, men det är betydligt svårare att komma till handling. Vi har nu i två års tid föreslagit att man skall inrätta lämpliga lokaler för hantverk. Vi har inte fått något gehör för detta från socialdemokraternas sida. Vi har talat om en utökad lärlingsutbildning, vilket är ett effektivt och bra utbildningssystem när det gäller hantverk, men vi har inte fått något gehör. Vi vill bygga upp materieldepåer och verktygsdepåer i varje län, eftersom vi vet att det är viktiga saker för att få hantverket att bestå. Vi har inte fått något gehör från socialdemokratisk sida. Det kunde tillsättas konsulenter i varje län som skulle kunna vara en personlig resurs och som verkligen skulle kunna få fart på detta. För dessa förslag har vi inte fått något gehör från socialdemokratisk sida.
Herr talman! Åke Wictorsson sade att miljöpartiets inträde i riksdagen inte hade förbättrat situationen från parlamentarisk synpunkt. Det kan tänkas att det är så. Men miljöpartiet har inte kommit in i riksdagen för att underlätta för socialdemokraterna att bilda regering. Miljöpartiet har kommit in i riksdagen eftersom de gamla partierna enligt många väljares åsikt har försummat miljöfrågorna. Åke Wictorsson bör räkna med att situationen kommer att bestå ett okänt antal år framöver. Det finns anledning att fundera över åt vilket håll socialdemokraterna skall gå, om det skall vara en grön framtid eller en betongframtid. Jag fick inget svar på frågan om informationsteknologi. Måste det satsas så mycket pengar på sådant som ändå av sig självt går så bra? Bör man inte vara försiktig när det gäller rymdsatsningen, eller är Åke Wictorsson helt förtröstansfull då det gäller den satsning som gjorts på Tele-X?
Herr talman! Åke Wictorsson vill möta maktkoncentrationen på den privata sidan med att bygga upp, som han sade, balanserande koncentrationer med AP-fonder och löntagarfonder. Jag måste säga att jag tycker det är fel väg att angripa koncentrationer i samhället genom att på den offentliga sidan bygga upp nya maktkoncentrationer. Det behövs helt andra instrument för att skapa ett decentraliserat ägande och ett decentraliserat näringsliv.

Herr talman! Detta betänkande omfattar bl.a. riksdagens revisorers förslag angående statliga insatser för prospektering och ett antal motioner som berör mineralområdet. För närvarande pågår arbetet i mineralråvarukommittén. Den förväntas vara klar med sitt betänkande till hösten. Revisorernas förslag och en del av motionerna föreslår näringsutskottet att riksdagen lämnar vidare till mineralråvarukommittén för prövning där. En del av frågeställningarna torde återkomma för kammardebatt i samband med behandlingen av betänkandet i höst. Jag tänker här beröra dels en reservation med moderata tillskyndare, dels riksdagens revisorers förslag och synpunkter på statens prospekteringsverksamhet, eftersom detta har visst samband med reservationen. Riksdagens revisorer har granskat den statliga prospekteringsverksamheten under åren 1975-1987. I samband med detta riktas mycket stark kritik mot nämnden för statens gruvegendom, NSG, den myndighet som ansvarat för prospekteringsverksamheten. Utfallet av den statliga prospekteringen har bedömts vara otillfredsställande. Under den granskade perioden har staten satsat ca 1,3 miljarder kronor via NSG. Utbytet har blivit magert. Få fyndigheter och få nya exploateringar har kommit till stånd under dessa tolv år. Man har under denna tid valt ut prospekteringsområden på för lösa grunder. För att få bättre utdelning på prospekteringspengarna har riksdagens revisorer som grundläggande förslag angett att en tyngdpunktsförskjutning bör ske i riktning mot tidigare led i prospekteringskedjan, dvs. mot baskartering och malmgeologisk forskning. Herr talman! Den reservation som handlar om Mittnordenprojektet, vilken vi moderater, folkpartiet och centern stöder, går just i den riktning som revisorerna önskar. Genom medverkan i Mittnordenprojektet får vi nämligen ett modernt geovetenskapligt basmaterial, som skulle kunna ge ett bättre underlag för prospektering efter malmer och industriella mineraler. Mittnordenprojektet omfattar en mycket stor del av Sveriges yta. Det sträcker sig från Jokkmokk i norr och till strax nedanför Östersund i söder. Den svenska delen av området utgör drygt en fjärdedel av Sveriges totala yta. Här finns några av Skandinaviens mest betydelsefulla malmprovinser. Möjligheter att finna nya malmoch mineralförekomster anses vara mycket goda inom området. För en framgångsrik prospektering krävs en vetenskapligt grundad strategi. Ingående kunskaper om berggrundens sammansättning och struktur, de mineralbildande processerna, jordartsförhållanden och inlandsisens olika rörelseriktningar samt tillgång till flygmätningar behövs för ett bra underlag. Mittnordenprojektet syftar till att ta fram denna övergripande geologiska helhetsbild, som kan inspirera till nya väl underbyggda prospekteringsinsatser. Herr talman! Mittnordenprojektet är också en angelägen miljösatsning. Även i miljövårdsarbetet krävs en vetenskapligt grundad strategi. I arbetet för en bättre miljö är kunskaper om berg, jord och vatten av grundläggande betydelse. Mittnordenprojektet skulle ge en samlad geologisk, geofysisk och geokemisk baskunskap, en dokumentation som är oumbärlig för lösningen av miljöproblemen. Smygande miljöförändringar och rubbningar i den ekologiska jämvikten som förorsakats av mänsklig aktivitet blir möjliga att upptäcka, förhindra och kontrollera genom det bakgrundsmaterial som Mittnordenprojektet är avsett att ta fram. Ett genomförande av projektet skulle komplettera befintlig information och sätta in den i ett större regionalt sammanhang. Det skulle göra det möjligt att bättre bedöma förändringar i miljön, identifiera områden med särskilda problem och effektivisera miljövårdsinsatserna. Målet för Mittnordenprojektet är att skapa ett allsidigt geovetenskapligt planeringsoch beslutsunderlag, som kan utnyttjas på alla nivåer i samhällsplaneringen. Herr talman! Mittnordenprojektet är ett samnordiskt projekt. Sverige, Norge och Finland har kommit överens om att delta i det. Nordiska rådet har anslagit medel för projektledning. Finansieringen i övrigt skall de tre länderna stå för. För Finlands och Norges del är finansieringen klar. Anmärkningsvärt nog har Sverige inte fullföljt sitt åtagande. Vi reservanter är förvånade över detta. Vi vill rädda Mittnordenprojektet och föreslår en statlig finansiering. Mot bakgrund av den översyn som pågår om NSG:s verksamhet och mot bakgrund av Mittnordenprojektets betydelse i prospekteringssammanhang föreslår vi en omdisponering av NSG:s medel till fördel för Mittnordenprojektet. Vi anser också att möjligheten att sälja kronoandelar bör kunna övervägas. Det är viktigt att medel för Sveriges medverkan i Mittnordenprojektet anslås. Utan svensk medverkan faller projektet. Det vore olyckligt inte minst med tanke på den regionala betydelse som Mittnordenprojektet skulle kunna få för de berörda fyra länen. Herr talman! Det finns nog få regionala satsningar vilka det beslutats om i denna kammare som är så meningsfulla som en satsning på Mittnordenprojektet skulle vara. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Eftersom Karin Falkmer redan har redovisat vad Mittnordenprojektet är, skall jag inte ta upp kammarens tid med att upprepa det. Låt mig i stället börja med att konstatera att nämnden för statens gruvegendom hör till de minst framgångsrika organisationerna i det här landet. Under en tolvårsperiod har den använt 920 miljoner till prospektering i egen regi, men den har inte fått fram något enda projekt som har lett till en påbörjad exploatering. NSG har visserligen kommit fram till några saker som man möjligen kan hoppas leder till exploatering. Projektet i Pathohavare kan bli en guldgruva, projektet i Billinge kan med finsk hjälp bli en kaolingruva, och projektet i Sumåssjön kan möjligen leda till vanadinbrytning, men än så länge är det bara fråga om projekt. I jämförelse härmed framstår den privata prospekteringen, som genom NSG har fått 180 milj.kr. i statsbidrag, som relativt framgångsrik. Den har lett till en koppargruva i Åsen, en guldgruva i Enåsen, påbörjad guldbrytning i Kankberg och påbörjad guldbrytning i Åkerberg. Riksdagens revisorer har rekommenderat, som Karin Falkmer tidigare redovisat, att NSG:s arbete skall effektiviseras genom att en tyngdpunktsförskjutning skall ske mot tidigare led i prospekteringskedjan. Man efterlyser baskartering, malmgeologisk forskning och utveckling och basprospektering. Herr talman! Det är precis dessa saker som man med Mittnordenprojektet siktar mot, att åstadkomma ett modernt geovetenskapligt basmaterial som har ett brett användningsområde, inte bara för mineralprospektering utan även i geomediciner och inom miljövård. Mittnordenprojektet har alltså precis den inriktning som riksdagens revisorer anser att NSG:s verksamhet borde få, om den skall bli bättre. Nordiska rådet har enligt min uppfattning till stor del varit en inrättning för vackra tal framförda under goda middagar, men det antal konkreta projekt som Nordiska rådet har åstadkommit är beklagligt litet. Här finns det faktiskt en chans att åstadkomma ett konkret projekt om inte i Nordiska rådets regi så i varje fall med Nordiska rådet som fadder. Som Karin Falkmer tidigare har påpekat finns det fler förutsättningar för handel. För det första har Nordiska rådet anslagit pengar till projektledning för Mittnordenprojektet. För det andra har Finland både anslagit pengar och påbörjat en viss planering. För det tredje har Norge anslagit pengar. Tre bitar finns på plats, den fjärde biten vore ett svenskt deltagande. Men det vill inte utskottets majoritet gå med på. Man skyller på en hel del saker. För det första skyller man på att mineralråvarukommittén inte har lagt fram något betänkande. För en industriman är det lätt att säga att när politikerna inte vill åstadkomma något skyller de på att något befinner sig under utredning, och skälet som sådant tycker jag är litet dåligt. För det andra sägs det i utskottstexten att detta kan åstadkommas med regionala anslag. Det innebär alltså att pengar skulle tas från länsstyrelserna i berörda län för att satsas i ett nordiskt projekt. Det är litet orättvist. I Finland och Norge har centrala statliga pengar anslagits, men i Sverige skall pengar knyckas från utvecklingsfonder och länsanslag. Jag tycker inte heller att det skälet är bra. I betänkandet hemställer utskottet att 250 milj.kr., alltså en kvarts miljard, skall anslås till verksamheten för prospektering. Av dessa 250 milj.kr. är 171 milj.kr. avsedda för budgetåret 1989/90. Herr talman! Om man ser på det föga imponerande prospekteringsresultat som nämnden för statens gruvegendom har åstadkommit under tolv år vore det väl inte ur vägen att knycka 10 av de 171 miljonerna som anslås till dessa organisationer och satsa dem på Mittnordenprojektet. 6 26 av 171 miljoner skulle räcka, och jag tycker att det finns all anledning att säga att man kan ta dessa 6 20. NSG har 94 96 kvar att leka med, vilket NSG inte har lyckats vidare bra med tidigare. Låt oss satsa på Mittnordenprojektet! Därmed går jag över till att tala om det centrala borrkärnearkivet. Man har fattat beslut om att det skall upprättas i statlig regi i Malå. Under uppbyggnaden av detta centrala borrkärnearkiv är det naturligtvis av väsentlig vikt att chefen för arkivet finns i Malå för att leda verksamheten. Jag vill säga till den som kommer att tala för utskottsmajoriteten, Mats Lindberg, att bevisbördan när det gäller att chefen inte skall bo i Malå måste ligga på honom. Om man startar en ny verksamhet är det väl elementärt att chefen för denna verksamhet finns på platsen. Det måste vara mycket personliga skäl som gör att vederbörande vill bo kvar i Sydsverige eller i Stockholm. Jag väntar med intresse på att få höra vilka sakliga skäl Mats Lindberg har för att chefen för en nystartad verksamhet skall bosätta sig på en annan plats än den där verksamheten äger rum. Herr talman! Med denna motivering yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 6.

Herr talman! I detta betänkande om mineralförsörjning behandlas flera viktiga områden. Mycket har redan berörts av både Karin Falkmer och Lars De Geer. Jag skall därför bara i korthet beröra tre avsnitt i betänkandet, Mittnordenprojektet, havsresursverksamheten och chefstjänsten vid borrkärnearkivet i Malå. Jag skall börja med att ta upp Mittnordenprojektet, vilket Karin Falkmer och Lars De Geer har talat ganska mycket om. Mittnordenprojektet är ett samnordiskt geovetenskapligt projekt med syfte att åstadkomma ett modernt och bra beslutsunderlag för användning inom bl.a. miljöområdet och naturresursområdet — t.ex. för prospektering efter malmer och industrimineral— fysisk planering, jordoch skogsbruk samt geomedicin. Som tidigare har sagts har Nordiska rådet beviljat vissa medel till detta projekt. Men meningen är ju att det egentliga arbetet skall finansieras på nationell basis. Både Norge och Finland har redan beslutat om sin del av finansieringen, och planeringen för dessa arbeten har redan börjat. Sverige har ännu inte klarat av sin finansiering. I reservation 2, som folkpartiet, moderata samlingspartiet och centerpartiet står bakom, sägs det att Sverige bör delta i Mittnordenprojektet och även svara för sin del av den beräknade kostnaden. Vi anser det vara mycket värdefullt att Sverige är med i detta projekt. Bl.a. kan man få kunskap om storleken på industriella föroreningar men också få material som kan användas t.ex. för geomedicin och miljövård. Ett genomförande av projektet skulle också visa på ett bra nordiskt samarbete. Därför anser vi att 10 milj.kr. av NSG:s anslag mycket väl kan omdisponeras. Jag yrkar därför bifall till reservation 2. Av utskottsbetänkandet framgår att regeringen har för avsikt att lägga ner delegationen för havsresursverksamheten. Utskottsmajoriteten framhåller att samordningen kan ske på ett bättre sätt än genom en särskild delegation. Jag vill i detta sammanhang poängtera att havsresursverksamheten är viktig och att den på inga villkor får upphöra därför att delegationen läggs ner, utan kraftiga resurser måste till även i framtiden. De resurser som nu frigörs skall omfördelas inom området för havsresursutveckling. Centerpartiet har inte fogat någon reservation om detta till betänkandet, men centerpartiet liksom riksdagen med en redovisning av det nya programmet för svensk havsresursverksamhet och de åtgärder som kan föranledas av detta. Herr talman! Jag vill till sist beröra chefstjänsten vid borrkärnearkivet i Malå. Industriministern har sagt att chefstjänsten i ett första skede skall placeras i Uppsala för att senare överflyttas till Malå, vilket är mycket märkligt. Det måste finnas personliga skäl bakom detta, som Lars De Geer sade. Det sägs att orsaken till detta främst skulle vara att det i ett första skede av uppbyggnaden av det centrala borrkärnearkivet ingår gallring i befintliga arkiv som är belägna i orter i Sydoch Mellansverige. I ett senare, icke preciserat, skede skulle chefstjänsten placeras i Malå. I en gemensam folkpartioch centerpartireservation sägs att det finns risk för att uppbyggnaden av det centrala borrkärnearkivet i Malå hämmas om inte chefstjänstemannen är på plats redan i uppbyggnadsskedet. Vi tror att projektet kan komma att förlora både kompetens och fart om inte chefstjänstemannen placeras i Malå redan från starten. Herr talman! Jag vill yrka bifall även till reservation 6.

Herr talman! I det betänkande från näringsutskottet om mineralförsörjning m.m. som vi nu behandlar räknar utskottet upp vilka ägare som finns inom den svenska gruvhanteringen, vad som bryts, var gruvorna finns och hur många ton malm — både järnmalm och icke-järnmalm — de producerar. Det är bra. Men jag kan hålla med Lars De Geer om att det saknas ett riktigt program för den svenska gruvhanteringens framtid — hur man skall gå vidare för att trygga den svenska gruvhanteringen och försörjningen av malm till den svenska stålindustrin. Nu sker det neddragningar inom den svenska gruvhanteringen. Det kan få svåra konsekvenser för den svenska stålindustrins försörjning med malm, om neddragningarna utan hinder får fortsätta. Det är inte brist på malm som orsakar neddragningarna. Nedläggningarna är i stället resultatet av krassa företagsekonomiska beräkningar, något som också präglat inställningen vid LKAB. De privata intressen som är kopplade till gruvhanteringen har i stället valt att satsa resurserna på mer expansiva områden. En annan bidragande orsak till järnmalmskrisen är uppbundenheten till EG-länderna. När stålverken i dessa länder drar ned kapaciteten, får det svåra återverkningar för de svenska järnmalmsgruvorna. Inte minst har LKAB fått erfara detta. Svensk storfinans har valt att satsa sina resurser på gruvmaterieloch gruvkonsultbranschen. Syftet har varit att i den övriga världen marknadsföra det kunnande som under årtionden byggts upp i detta land. Herr talman! I betänkandet behandlas den enda gruva i detta land som bryter volfram. I viss mån är det kanske näringsutskottets synsätt på gruvhanteringen och den nonchalans som jag tycker att näringsutskottet under en längre tid visat gentemot gruvindustrin som gör att utskottet lyckas med konststycket att placera den enda gruva som bryter volfram i fel län. Jag tycker faktiskt att det är beklagligt att man skall behöva få läsa detta. Jag vill inte raljera med detta förhållande, även om jag egentligen skulle vilja göra det. Först när jag läste detta blev jag litet ledsen, men sedan blev jag nästan arg över att näringsutskottet placerar denna gruva i fel län. Jag vill för protokollets skull placera gruvan i rätt län. Yxsjöbergs gruva har alltid legat i Örebro län, och den kommer även fortsättningsvis att ligga i Örebro län, om man inte ändrar länsgränserna. Utskottet säger också att det pågår förhandlingar om nedläggning av gruvan i Yxsjöberg. Beslutet om nedläggningen av denna gruva är redan ett faktum, och nedläggningen kommer att ske vid halvårsskiftet 1989. Utskottet borde ha kunnat ta reda på det rätta förhållandet. T.o.m. arbetsmarknadsministern har varit ute och sagt att Statsgruvor skall ta sitt samhällsansvar när det gäller sysselsättningen för de människor som i dag arbetar i Yxsjöbergs gruvan, men näringsutskottet har ingen uppfattning om den saken. Herr talman! Jag kommer sedan till frågan om industrimineraler. Den bedömning man i dag gör är att den svenska industrins behov av kvalificerade industrimineralprodukter bedöms öka väsentligt under de närmaste tio åren. För t.ex. pappersindustrin, som hittills i hög grad importerat sina industrimineraler, finns prognoser som pekar på ett fördubblat behov av fylloch bestrykningsmedel. Plastindustrin, byggnadsoch anläggningsindustrin, glas-, ståloch gjuteribranschen är andra grenar som behöver industrimineraler. Därför är det litet konstigt att man i utskottsbetänkandet inte tar upp detta och framför allt att man inte föreslår en satsning på detta område. Eller delar utskottet inte bedömningen att det behövs mer industrimineraler till den svenska industrin? I reservation 1 till detta betänkande har vi i vpk tillsammans med miljöpartiet tagit upp frågan om kostnadsfri information till kommunerna om markradon. Utskottets motivering för sitt yrkande om avslag på vårt förslag är litet märklig. Man skriver: ”Utskottet finner inte skäl för att kommunerna skulle få rätt att kräva kostnadsfria tjänster på detta område”. Detta är litet konstigt med tanke på att alla i dag talar om radonets betydelse för de svenska kommunernas planering när det gäller bostadssituationen. Med den kunskap som SGU äger har man möjlighet att ge kommunerna gratis information för deras planläggning och förnyelse av bebyggelsen. Enligt näringsutskottet skall kommunerna inte få denna information. Det är också litet konstigt att varken folkpartiet eller centern ställt sig bakom vårt yrkande. I bostadsutskottets betänkande nr 7, som vi behandlade tidigare i dag, hade dessa partier egna reservationer när det gäller radonets farlighet. Visserligen gällde det då byggmaterial, medan det i detta fall är frågan om berggrunden. Men radon är ju lika farligt vare sig det finns i berggrunden eller i byggmaterial — det påverkar människan oavsett var det finns. Blir konsekvensen att det kommer att finnas radon både i den mark det byggs på och i de hus som byggs, får samhället en dubbel börda och stora kostnader när man skall vidta åtgärder mot radonet. Det vore därför bättre om den kunskap som i dag finns ställdes till kommunernas förfogande vid deras planering. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga vpk-reservationer till detta betänkande.

Herr talman! Riksdagen kommer så småningom och ganska snart, skulle jag tänka mig, att få tillfälle att principiellt diskutera frågor om mineralförsörjningen med anledning av regeringens förslag till ny minerallag. Dagens betänkande har något av diversehandel över sig; utskottet har sammanfört ett antal frågor som icke alltid har något intimt samband. Vi i miljöpartiet måste väl bekänna att vår kunskap om gruvhanteringen än så länge är ganska ofullständig. Möjligtvis hade vi kommit att inta en annan ståndpunkt i några av dessa frågor, om vi hade varit kunnigare eller fått ytterligare föredragningar i utskottet. Jag tänker speciellt på Mittnordenprojektet. Det är i alla fall några frågor som vi vill trycka på. Vi vill bl.a. understödja förslaget att Sveriges geologiska undersökning gratis skall framställa radondata till de kommuner som behöver sådana data för sin bebyggelseplanering. När det gamla SGU delades upp i en myndighetsdel, som bibehöll namnet SGU, och i en affärsdrivande del, som heter SGAB var avsikten att SGU skulle tillhandahålla sådan information som är av stort samhällsintresse. Dit räknar i varje fall jag i högsta grad den markradonkartering som kan ställas till kommuneras förfogande. När denna verksamhet betalas med statsanslag, som i dag uppgår till nära 80 milj.kr., borde man kunna tillhandahålla detta material. Radonfrågorna, som senast i dag diskuterades vid behandlingen av bostadsutskottets betänkanden, har enligt vår uppfattning hanterats på ett skandalöst sätt, allt sedan de första larmrapporterna om markradon kom —-om jag minns rätt — 1978, dvs. för över tio år sedan. Kommunernas insatser har varit lama. Det gäller även statens insatser, och det präglar även de beslut vi tidigare i dag fattade i bostadsfrågorna. Flera hundra och förmodligen tusen svenskar dör en för tidig död på grund av det radon som i stor utsträckning kommer från marken. Det har i detta sammanhang sagts: ”Varför prata om riskerna med kärnkraften — se i stället på radonfaran!” Kärnkraften skall bort — det är vi miljöpartister mycket eniga om, och den frågan driver vi hårt. Men vi driver också mycket hårt kravet på att våra hus skall saneras från radon. Genom att rösta för reservation 1 kan riksdagens ledamöter göra något för att visa att de tar radonfaran på allvar. Flera åtgärder behöver givetvis vidtas mot radonet. Jag yrkar bifall till reservation 1.

Någon havsresursdelegation behövs alltså inte. — Så går det onekligen att tänka, ty havsresurserna har lidit stor skada. Denna negativa tolkning av regeringens förslag styrks ytterligare av att regeringen inte utsett någon ny myndighet som tar över samordningsansvaret. Nu hoppas vi i miljöpartiet, och flera partier med oss, att regeringen inte skall tro att det är så hopplöst. Vi tror inte heller att regeringen anser det. Det skall gå att restaurera havsresurserna efter algoch säldöd. Naturens läkekraft är ju stor. Därför tycker vi i miljöpartiet att regeringen borde uppdra åt någon myndighet att överta det överordnande och samordnande ansvaret som havsresursdelegationen hade. Härigenom skulle regeringen kunna indikera sin tro på havsresursernas framtid och vilja att satsa på dessa resurser och att utnyttja havet på ett biologiskt sunt sätt. Jag yrkar bifall till reservation 3. En chef för ett borrkärnearkiv bör finnas där borrkärnorna finns, och han bör finnas där medarbetarna finns. Både borrkärnorna och medarbetarna finns såvitt jag vet i Malå. Där bör också chefen finnas. Jag yrkar bifall till reservation 6.

Herr talman! Lars Norberg gav oss ett erkännande för Mittnordenprojektets värde. Det var bristande kunskaper som föranledde ställningstagandet i näringsutskottet. Många inlägg i miljödebatten andas just brist på kunskaper. Man använder sig ofta av svepande resonemang som spelar på människors känslor. Mittnordenprojektet är till skillnad från detta en miljösatsning av mycket hög kvalitet som just syftar till breddade kunskaper på miljöområdet.
Herr talman! Jag medgav att miljöpartiet kanske icke var fullt informerat på denna punkt. Karin Falkmer hade naturligtvis kunnat hjälpa till med att ge en bättre information när ärendet behandlades i utskottet.
Herr talman! Jag vet inte om skulden till det som sker nu är min. Det lämnar jag därhän. Men jag vill till Lars Norberg säga att jag är glad över omvändelsen, och det är inte för sent att ändra sitt ställningstagande. Vi har ännu inte tagit ställning i kammaren.
Herr talman! Detta har jag fullt klart för mig. Men jag lovar inget om ställningstagandet. Det får vi tillsammans diskutera i miljöpartiets riksdagsgrupp.